Herr talman! Jag hade inte tänkt ta till orda i detta ärende även om det gäller min motion, eftersom utskottet är enigt och har behandlat motionen positivt. De remissinstanser som har yttrat sig med anledning av motionen har också instämt i de synpunkter som vi motionärer har tagit upp i vår motivering. Emellertid har herr Källstad nu hållit ett längre anförande, som mynnade ut i att han inte ville framställa något yrkande om bifall till motionen; jag visste inte under anförandets gång vad herr Källstad egentligen skulle komma fram till. Jag instämmer i herr Källstads ord att många verkligen är oroade i dag. Framför allt är de oroade över föraktet för de bestående värdena i vårt samhälle. Detta förakt framträder inte hos någon större grupp av svenska folket utan hos en mindre grupp — det är ett fåtal medborgare som för fram detta budskap. Men det oroande är att dessa har lyckats få alltför stort inflytande och medhåll både i press, radio och TV. Vad de angriper är framför allt våra kulturvärden, ja nära nog hela den grund på vilken den västerländska kulturen vilar — den kultur som vi ansluter oss till. Vad de är särskilt föraktfulla mot är den kristna religionen, de kristna religiösa värdena och över huvud taget den etik som kristendomen har byggt upp och slår vakt om. Skolöverstyrelsen har yttrat sig över motionen och i alla stycken instämt i vad vi motionärer fört fram.

Slutligen säger Sö att vad de framhållit i sitt yttrande bör »ge en antydan om att den kristna etiken kommer till klara uttryck både direkt och indirekt i det innehåll som skolan arbetar med>.

Det skulle i det läge vari vi befinner oss ha varit av stor betydelse för skolöverstyrelsen och framför allt för alla de lärare ute i landet som undervisar i dessa ämnen.

Vi har i motionen talat om den kristna etiken. Vi har inte sagt att skolan skall fostra till någon bestämd tro utan har begränsat oss till att ange att den kristna etiken skall ligga till grund för den fostrande gärningen. Därmed behöver inte någon som har en annan religiös uppfattning ta anstöt. Den helt övervägande delen av svenska folket är dock medlem av svenska kyrkan.

Herr talman! Motionerna om den kristna etiken har faktiskt blivit en följetong här i riksdagen.

Vi hänvisade i förbigående till vad katekesen betytt. Motionerna avslogs i riksdagen. Vi behandlar nu den sista motionen för i år om den kristna etiken. Jag har varit med om att underteckna den motionen, och man kan då undra varför det inte fogats någon reservation eller något särskilt yttrande till utlåtandet, trots att jag har deltagit i utskottets behandling av frågan. Jag vill i det avseendet helt kort anföra att det vid motionens behandling i utskottet påpekades att det ofta talats om denna sak. Det förekom kanske också en del negativa uttalanden om vad herr Källstad kallade »extrema grupper» som agerar på detta område. Det framhölls också att skolöverstyrelsens remissyttrande hade påpekat, att allt det som begärs i motionen egentligen redan finns och att skolan har den undervisning motionen talar för. Att i ett sådant läge foga en reservation till utlåtandet är naturligtvis meningslöst. Jag ansåg dessutom att utskottets skrivning var ganska bra. Jag hade inte heller tänkt delta i denna debatt men vill nu med anledning av vad som sagts påpeka ett par saker. Skolöverstyrelsen framhåller alltså att skolan har den målsättningen att kristendomen skall betonas, att eleverna skall lära känna Bibeln och att Jesus skall bli känd. Men vad säger verkligheten? Den negativa förändringen av samhällsbilden är fullt tydlig. En av de värderade förstakammarledamöterna i utskottet sade, att man på sina håll kan iaktta en allt större fientlighet mot de kristna normerna. Jag vet inte om den slutsatsen är riktig, men många har i alla fall upplevt det på detta sätt. Ser man ut över samhället finner man många mörka inslag. Det finns personer, som av naturen inte är pessimistiskt lagda men som anser att det kommer att bli besvärligt för oss; dessa negativa inslag i samhällsbilden får återverkningar på alla sätt i samhällsarbetet och på samhällets kostnader. Man måste då fråga: är det verkligen så att skolans målsättning när det gäller kristendomsundervisningen och religionsundervisningen — att Bibeln skall bli känd — realiseras? Vittnar inte verkligheten om någonting annat?

Det märker man av människors sätt att tala om Bibeln i vardagslivet och i pressen. Jag vill påminna om vad dr Alf Ahlberg gång på gång i föredrag och tidningsartiklar påpekat: det är verkligen så att kunskapen i Den heliga skrift, kunskapen om vad kristendomen egentligen är, har försvunnit. Jag vill gärna instämma i vad herr Källstad sade. Jag hoppas på en ändring. Jag hoppas att det verkligen skall lyckas, att det bara är en tillfällighet att det hittills inte gått bra och att vi i fortsättningen skall få se en annan utveckling på detta område. Jag gjorde i höstas en resa i Polen, och jag kom där att samtala med en företrädare för den lutherska kyrkan. När han talade om Polens historia under de senaste 25 åren då Polen åter byggts upp från ruiner sade han att det är kristendomen som har räddat Polen. Jag sade: Men ni har ju inte någon kristendomsundervisning i skolorna! — Nej, svarade han, men kyrkan ordnar undervisningen. Alla människor här får verkligen veta vad kristendomen egentligen är. — Därför uppger sig också, om jag minns rätt, 80 procent av befolkningen vara praktise rande kristna. Man kan också se att folk där aktar Guds ord och går i kyrkan, trots att landet är kommunistiskt och trots att den officiella inställningen är negativ till kristendomen. Här har alltså kristna, då de själva kunnat ordna skolningen i kristendomen, nått långt. Jag hade för en tid sedan djärvheten att tala om en alternativ skola. Jag fick då höra att det var stolligheter jag framförde. Måhända kan förslaget betraktas så på vissa håll. Men jag vet att det finns en utbredd föräldraönskan om en alternativ skola. För egen del vill jag deklarera att jag har en bestämd uppfattning om att det, om det vore tillåtet för föräldraföreningar, för kyrkliga och frikyrkliga grupper att själva ordna skola, inte skulle betyda en uppspaltning av samhället som skulle få negativa verkningar, utan det skulle här liksom i en hel del andra länder vara någonting oerhört positivt. Jag vet att det redan finns föreningar bildade här i landet av föräldrar som på allvar tänker försöka ordna en undervisning på egen hand. De ser detta som den enda möjligheten. Jag vill i detta sammanhang tala om att jag nyligen läst en bok av den norske lektorn Ole fystesee i Bergen, en skolman som är mycket kunnig och initierad på detta område. Boken heter >Demokrati i skolen». Jag vill mycket varmt rekommendera den. Han har i den framfört en hel del tankegångar som återfinns i den motion vi hade väckt. Jag undrar alltfort om det inte vore det riktiga att skolpenningen — skolepengen som danskarna säger — följde eleven och man kunde ordna skolgången som man ville. Men om detta inte är möjligt, är det min förhoppning att det skolöverstyrelsen talar om i sitt remissvar och det som faktiskt är målsättningen för skolan verkligen måtte realiseras, att det måtte lyckas att undervisa i den kristna etiken på ett så dant sätt att det ger återverkningar ute i livet.

Herr talman! Den proposition som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 62 rubriceras »särskild varuskatt>. Nu heter de s.k. särskilda varuskatterna i folkmun populärt »lyxskatter». De infördes i ett läge när statskassan behövde förstärkas. Man beskattade då olika grupper av varor som ansågs umbärliga. Med tiden har en del tagits bort från beskattning. Man hade ursprungligen särskild skatt på tandkräm och skokräm. Oppositionen har under årens lopp begärt i motioner att skatten skulle tas bort åtminstone på sådana varor som behövs för hygienen. Ett första steg var egendomligt nog slopande av skatten på skokräm, och sedan togs skatten på tandkräm bort — värderingen gjordes väl i kanslihuset, och jag skall inte fördjupa mig i den. Sedan togs också en del andra varor undan från beskattning, bl.a. schamponeringsmedel och andra varor för hårvård. Strax efteråt slopades också den särskilda skatten på glass, om jag inte minns fel. I ett par blanka reservationer har vi velat ge till känna att vi har en annan syn på vissa frågor än utskottsmajoriteten. Vi accepterar utskottets skrivning, men vi vill ge till känna att vi ändå skulle önska att en del förändringar genomförs någorlunda snabbt. Den första reservationen gäller varuområdet och anknyter till en motion från folkpartiet, i första kammaren nr 1328 och i andra kammaren nr 1543. Vi vänder oss där framför allt mot att matvaror betraktas som lyxvaror. Enligt den bedömning av skattens omfattning som har gjorts faller vissa typer av barnmat som smaksatts med kakao inom området för beskattningen, och det är väl inte meningen att varor av den typen skall betraktas som umbärliga. Dessutom beskattas halvfabrikat. Vi har den uppfattningen, att skatten bör renodlas genom att läggas på den fär diga slutprodukten. Vi anser också att skatten bör tas bort från sådana typer framför allt äv matvaror som inte kan sägas vara lyxvaror utan korsumtionsvaror. Det innebär åtskilligt trassel att reda ut vad som skall betraktas som beskattningsbara varor. Att vi bara har avgivit en blank reservation beror på att utskottet i sin skrivning förutsätter att Kungl. Maj:t i annat sammanhang skall göra en översyn av de här frågorna. Vi vill understryka vad utskottet skriver om att det föreligger ett behov av en öÖversyn, och vi hoppas att den översynen skali komma till stånd med det snaraste och leda till att de nuvararde olägenheterna försvinner. Vi har en annan blank reservation, som gäller frågan huruvida skatten på konfektyrer skall tas ut på bruttovikt eller nettovikt. Det företas en omläggning av beskattningen på så sätt, att den nuvarande beskattningen efter varans värde läggs om till en beskattning efter vikt. Propositionen innebär att skattebelastningen inte skall ökas, utan att det görs en mera teknisk omvärdering. Genom att priserna på sockerkonfektyrer har varit rätt låga har beskattningen på dem varit lägre så länge skatten beräknats på värdet, medan skatten på mer förädlade varor såsom choklad har varit högre. Nu införs en viktskatt, och det innebär att det blir samma beskattning på både sockersötvaror och chokladvaror. Det innebär alltså en viss fördyring av billigare sötvaror och ett förbilligande av de mer kvalificerade varorna. | Att vi har avgivit den blanka reservationen beror på att Nordiska rådet har avgivit en rekommendation, att Sverige liksom de övriga nordiska länderna skall beräkna skatten på. nettovikten. I propositionen föreslås emellertid att skatten skall beräknas på bruttovikten, och det betyder beträffande de flesta sötvarorna en beskattning av 197 procent av nettovikten, eftersom : det beräknas att emballaget väger ungefär 7 procent av varans totala vikt. Det gör i och för sig inte så mycket — det rör sig om ungefär 15 öre per kilo eler, eftersom de här varorna ofta säljs per hekto, 1,5 öre per hekto, vilket alltså inte är något större belopp. Det hade emellertid varit önskvärt att vi, när skatten nu läggs om från värdeskatt till viktskatt, hade tillmötesgått Nordiska rådets presidiums önskan och beräknat beskattningen efter nettovikten. Det nordiska samarbetet innebär ju ändå att vi skall försöka samordna bestämmelserna. När man hade kunnat göra det så enkelt i samband med att beskattningen läggs om till viktbeskattning är det litet egendomligt att propositionen inte har följt Nordiska rådets riktlinjer. Det nordiska samarbetet innebär ju inte bara att man skall träffa principiella överenskommelser vid sammanträden, utan det innebär också att man skall försöka förverkliga överenskommelserna i praktiken. Med litet god vilja hade man här kunnat anpassa sig till de övriga nordiska länderna. Utskottet skriver emellertid att man skall avvakta erfarenheter av inverkan på konkurrensförhållandet mellan billigare och dyrare sötvaror av beskattningens omläggning. Eftersom det som jag sade rör sig om en kostnadsskillnad på 1,5—2 öre per hekto tror jag inte att det kommer att inträffa några större sensationer, och jag hoppas att vi snart får ett förslag om nettobeskattning. I reservationen 4 föreslår vi en annan skrivning än utskottsmajoriteten har föreslagit — det gäller försäljningsskatten bl.a. på guldsmedsvaror, knutna mattor och pälsvaror. Beskattningen av dessa varor har vi tidigare diskuterat vid ett flertal tillfällen. Man kan ju säga att dessa varor är umbärliga. Alla varor är naturligtvis umbärliga,, och många människor måste helt enkelt finna sig i att vara utan dem, eftersom man inte har råd att köpa dem. Skatterna infördes i ett läge när statskassan behövde förstärkningar långt innan vi fick momsen. Nu har vi dels den särskilda försäljningsskatten på dessa varor, dels momsen, som läggs ovanpå. Läget är därför nu ett helt annat än det var när skatterna ursprungligen infördes. Försäljningsskatten på guldsmedsvaror har fått en annan verkan än som avsågs. Svenska folket åker nu i stor utsträckning till utlandet och köper guldsmedsvaror i främmande länder. Skatten gav 45 miljoner kronor 1968/ 69, men på grund av att utlandsturismen ökar får man räkna med en nedgång. Förbrukningen av guld hos guldsmeder har under den senaste tioårsperioden minskat med 10 procent genom att svenska folkets inköpsvanor har ändrats. Man undgår skatten genom att köpa varorna utomlands. Vi undgår inte bara den särskilda försäljningsskatten, utan vi undgår dessutom momsen, när vi gör på det sättet. Man kan därför fråga med anledning av att försäljningsskatten ger 45 miljoner: Hur mycket skulle det ha blivit i moms, om man inte haft den särskilda försäljningsskatten i Sverige? Det är svårt att bedöma skattebortfallets storlek, men ett faktum är att den inhemska branschen har kommit i kläm. Det kan inte vara förenligt med den fria konkurrensen och en rättvis behandling av yrkesutövarna här i landet, att man har en sådan här beskattning som innebär att man gynnar utländska företagare på svenska företagares bekostnad. Vad beträffar skatten på de knutna mattorna ger den inte mycket. Men det är framför allt en u-landsfråga. Skall vi gynna u-länderna genom att köpa deras produkter och därigenom skapa arbetstillfällen för dem, skall vi naturligtvis inte försvåra för folk att köpa u-ländernas varor genom att läg ga särskild skatt på dem. Det strider väl egentligen mot hela vår inställning till u-länderna att vi särskilt beskattar u-landsvaror. Den skatten ger inte mycket till statsverket och gör mycket stor skada för de länder som exporterar dessa varor till oss. I fråga om pälsvaruskatten har ju EFTA:s råd rekommenderat Sverige att ändra den, så att skatterna på importerade varor inte kommer att belasta mer än skatten på inhemska varor. Eftersom vi är med i EFTA, bör vi givetvis följa rekommendationen på den punkten, och därför bör man ändra på den skatten. Den ger för närvarande, för det senaste året, 11,4 miljoner. Vad angår såväl pälsvaruskatten som skatten på mattorna har punktskatteberedningen tagit upp dessa problem. Den anser att dessa skatter bör tas bort. De är olämpliga, de är svåra att handskas med, och det finns egentligen inte någon direkt statsfinansiell grund för att ha kvar dem, eftersom de i och för sig ger så litet. Man borde ha gjort den justeringen i samband med att man gjorde omläggningen till högre moms. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 4 och för övrigt till vad utskottet har föreslagit.
Herr talman! Införande av en viktskatt på konfektyrvaror kommer att innebära, att vi får en betydligt lägre skatt på chokladen, medan vi däremot kommer att få en högre skatt på de billigare karamellerna. Man har i motionerna 1:1327 och II: 1546 föreslagit en differentiering, så att man på sockerkonfektyrerna skulle få en skatt på 1:50 och på chokladen 2:50. Jag har haft vissa sympatier för detta förslag, men med hänsyn till att man vid bifall till förslaget skulle få vissa besvärligheter har jag funnit mig i vad utskottet har sagt på denna punkt. Vi får emellertid hoppas att resulta tet inte blir strukturförändringar. Det finns nämligen risk för att de mindre karamelifabrikerna genom en ganska kraftig skattehöjning kommer i den situationen att de inte har möjlighet att driva sysselsättningen vidare. Det har emellertid visat sig, att det, när man genomförde en liknande anordning i Danmark, inte fick de följdverkningarna. Vi vågar därför hoppas och tro att det inte skall bli en sådan strukturförändring. En sådan skulle nämligen kunna bli ganska olycklig för de mindre samhällen där sådana bär fabriker ofta är placerade. Herr Larsson i Umeå har för övrigt noggrant utvecklat vad man har menat med reservationerna. Vi har ju bl.a. föreslagit att skatten på guldsmedsoch pälsvaror skulle tas bort.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

Herr talman! Då det gäller det här betänkandet är det endast moderater och folkpartister som reserverat sig genom ett yrkande, och det gäller ju avveckling av försäljningsskatten på guldsmedsvaror, knutna mattor och pälsvaror. I övrigt finns det endast blanka reservationer. Jag skall därför fatta mig kort och erinra om — vilket också framhölls av herr Magnusson i Borås — att bevillningsutskottet tidigare uttalat sig för att dessa skatter borde avvecklas.

Bevillningsutskottets majoritet anser sig inte heller kunna föreslå att dessa skatter avskaffas i dagens läge men framhåller som sagt, att det bör skapas utrymme för en avveckling av dem. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 62 har fogats ett par blanka reservationer, vilkas innebörd tidigare talare redan har redogjort för. Jag kan helt kort instämma därvidlag. Beträffande reservationen 4, som bl.a. avser guldsmedsvaruoch pälsvaruskatter, har vi i centerpartiet inte anslutit oss till reservanterna. Vi har samma uppfattning som dessa, men spörsmålen har ju tidigare varit uppe i bevillningsutskottet, som då enhälligt framhållit att dessa punktskatter bör avskaffas snarast. Bevillningsutskottet konstaterar detsamma i år i sitt betänkande nr 62 där det framhålles, att en avveckling av punktskatterna bör prövas när »ekonomiskt utrymme» skapats. Jag medger gärna att skatter av det här slaget bör avvecklas och att en avveckling bör ske när förutsättningarna härför finns. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I strävan efter ett mänskligare samhälle med bättre villkor för den enskilda individen är miljön en viktig faktor. Debatten tidigare i dag har berört detta. Människan har ju en välkänd och stor anpassningsförmåga till yttre förhållanden, men en strävan att sätta människan och det mänskliga i centrum innebär en inriktning och arbete på att söka anpassa omgivningarna och miljön. Detta gäller den yttre miljön såväl som den inre och även vad jag gärna skulle vilja kalla den innersta miljön. Till den mänskliga miljön hör till mycket stor del arbetsmiljön, som ju är aktuell under största delen av dagen och därmed också under största delen av vårt medvetna liv. I motion I: 21 och II: 25 tar folkpartiet upp en del av detta stora frågekomplex med förslag till åtgärder att förbättra företagsdemokratin eller som man med motiveringen i motionen föreslår namnändrat till arbetsdemokrati, en term som bättre täcker det begrepp som avses. Folkpartiet har sedan 25 år tillbaka arbetat med och drivit dessa frågor, och de samarbetsråd som tillkom efter delegationsinitiativ år 1945 är på väsentliga punkter likartade med företagsnämnderna, som var en frukt av överenskommelser mellan parterna ett år senare fast man då beslöt att använda detta vedertagna namn. I motionen framhålles att målet för en fördjupad arbetsdemokrati är god arbetstillfredsställelse, förbättrad produktivitet och ökad spridning av inflytandet i företagen. Till stor del är detta en fråga om förändrade attityder hos de människor som är verksamma i arbetslivet. I väsentlig grad är det problem som måste lösas i positiv samverkan meilan arbetsmarknadens parter. Men även politikerna har ett ansvar för att vidga förståelsen för arbetsdemokratins värld och förbättra förutsättningarna för den. De organisatoriska förändringar som aktualiseras av dessa arbetsdemokratiska reformförslag avser främst de stora och även medelstora företagen, men frågan om bättre arbetsdemokrati gäller även offentliga organ av skilda slag. Ökat inflytande för de anställda kan medverka till att vidga individens intressesfär. Det är i dagens samhälle med starka inslag av centralisering och delegering uppåt av beslutsfunktioner angeläget att motverka den enskilda människans passivitet och ointresse för vad som händer inom det »egna företaget» — det företag där han eller hon arbetar. Arbetsdemokrati kan vara en väg att skapa mera aktiva medborgare som har bredare orientering och som finner det naturligt att »lägga sig i> och ta Uppfattningen att de anställdas medinflytande automatiskt skulle förverkligas i en socialistisk ekonomi har verkligheten avvisat som orealistisk. Som påpekas i motionen kan det spänningsförhållande, som råder mellan förstatligandesocialism och demokrati i arbetet, förenklat beskrivas så, att ju fler beslut gällande det enskilda företaget som fattas av statsmakterna desto mindre är det beslutsområde där de i företaget arbetande kan få ett verkligt inflytande. Arbetsdemokratin fungerar bäst i ett ekonomiskt system, där företagen i princip utgör självständiga och självstyrande enheter inom den generella ekonomiska politiken och inom de allmänna ramar, som statsmakterna och övriga myndigheter drar upp. Den skiss till en första etapp i ett arbetsdemokratiskt program som presenteras i motionsförslaget upptar i huvudsak sex punkter: Vidareutveckling av företagsnämndsverksamheten — varför inte samarbetsrådsverksamheten?

Mycket av det som här framföres är i dag inne i vad man kan kalla ett försöksskede, och det är därför angeläget att man samlar erfarenheter och ger tillfälle till utbyte av information och erfarenheter på bredaste möjliga bas samt att den forskning som bedrivs får tillräckliga resurser. Från vårt håll har aldrig ifrågasatts det primära ansvar för en fördjupad arbetsdemokrati som vilar på arbetsmarknadens parter, men den försöks verksamhet som 1968 års företagsdemokratidelegation skall söka få till stånd kan leda till resultat som på flera sätt påfordrar riksdagens ställningstagande. Genom att ge delegationen ett parlamentariskt tillskott ökar man förutsättningarna för en bred politisk uppslutning i arbetsdemokratifrågorna, då detta ger alla de stora politiska partierna möjlighet att på ett tidigt stadium få tillgång till diskussionsmaterialet och delta i informationsutbytet. Detsamma gäller utredningen om fördjupad företagsdemokrati i statsförvaltningen. "Under överläggningarna i utskottet framhöll övriga partiers representanter att — vilket också framgår av utskottsskrivningen — alla var i stort sett ense i sak, men att de inte kunde gå med på ett bifall till motionsyrkandena. Vi har emellertid, som jag inledningsvis berörde, genom att föra fram våra yrkanden reservationsvis velat betona den stora vikt dessa frågor har och kanske än mer kommer att få i morgondagens samhälle. Arbetsdemokratin inverkar ju på arbetsmiljön och därmed på en mycket stor del av den mänskliga miljön och på den enskilda människans möjligheter att i görligaste mån förverkliga sig själv genom insatser som syftar till både hennes eget och samhällets bästa. Jag vill i sammanhanget understryka — vilket herr Börjesson i Glömminge med ett mycket drastiskt exempel redan har gjort — svårigheten att utveckla ett system för att få arbetsdemokratin att fungera, men detta bör rimligen inte avhålla oss från att arbeta på att göra arbetsmiljön till en mänsklig miljö.

Herr talman! Frågan om fördjupad demokrati i företagen är inte ny — den har diskuterats ute på arbetsplatserna under en lång följd av år och har även varit föremål för behandling i riksdagen tidigare. Debatten om denna viktiga fråga måste dock ständigt förnyas — nya synpunkter måste tillföras den. I motionerna 1:809 och II: 953 har representanter för moderata samlingspartiet uttalat bl.a. att demokratin på arbetsplatserna måste intensifieras i såväl statlig och kommunal som kooperativ och enskild verksamhet. Alla som arbetar inom ett företag, stort eller litet, vet säkerligen att ett förtroendefullt samarbete mellan anställda och företagsledning är den första förutsättningen för att företaget skall kunna lyckas och utvecklas.

Som enskild företagare har jag många gånger fått den uppfattningen att begreppet företagsdemokrati har gjorts alltför komplicerat. I de allra flesta fall är det dess bättre så att samarbetet mellan anställda och företagsledning fungerar synnerligen bra. Här talar jag med erfarenhet från ett medelstort företag, och jag vet att inom de mindre och medelstora företagen är avståndet — om det över huvud taget existerar — mellan direktionsrum och verkstadsgoliv mycket litet. Där arbetar anställda och företagare sida vid sida. Och så skall det vara om man skall komma någonstans. Jag tror — och jag har fått den uppfattningen bestyrkt — att de största problemen på detta område återfinns hos de stora företagen, både inom den privata och inom den statliga sektorn. För samtliga företag, antingen de är stora eller små, gäller dock givetvis att ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Som jag nyss framhöll anser jag det viktigt att debatten om fördjupad demokrati på arbetsplatserna ständigt hålls levande. Jag tror mig kunna säga att det råder ett mycket starkt intresse från olika håll för att få en meningsfull debatt i denna fråga. Intresset från arbetstagarhåll är mycket stort, och jag vågar påstå att det i de allra flesta fall möts av ett starkt gensvar från arbetsgivarna. Jag kan exempelvis erinra om det mångåriga och goda samarbete som vi har i företagen genom företagsnämnderna. Inför dessa redovisar vi klart och tydligt företagets ställning och ger de anställda en ganska god insyn. Det är väsentligt, att statsmakterna med en välvillig grundinställning prövar sådana statliga åtgärder på företagsdemokratins område som arbetsmarknadsparterna kan komma att framställa önskemål om. Ett principuttalande härom borde ytterligare kunna stimulera reformarbetet. Mycket kan givetvis anföras i denna debatt, men som alla känner till har vi tidigare diskuterat denna fråga i kammaren, och det skulle i stort sett bli en upprepning av den debatten om vi nu gick in på detaljer. Så mycket nytt har nämligen inte inträffat under de senaste åren. Herr talman! Avslutningsvis vill jag konstatera att våra motioner från moderata samlingspartiet innehåller synpunkter som väl förtjänar att uppmärksammas av delegationen för försöksverksamhet med företagsdemokrati i statliga aktiebolag. Därför ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3 till bankoutskottets utlåtande nr 70.

Herr talman! Det föreliggande utskottsutlåtandet behandlar en rad motioner från samtliga de tre borgerliga partierna. Motionernas krav på en utökad och fördjupad företagsdemokrati kan vi alla dela. Såväl utskottsmajoriteten som reservanterna är intresserade av att något görs på detta viktiga område. Men när det gäller vägarna att komma fram till för berörda parter uppställda mål har vi olika uppfattningar. Utskottsmajoriteten tar stor hänsyn till arbetsmarknadsparternas inställning till en lösning av företagsdemokratins problem och vill för närvarande inte biträda förslaget om en parlamentarisk utredning eller att överlämna motionerna till redan befintliga utredningar. Vi anser att de inom arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna pågående utredningarna bör slutföra sitt arbete utan inblandning från riksdagens sida. Resultatet av pågående försöksverksamhet bör redovisas innan frågan om lagstiftning tas upp till slutgiltig lösning. För övrigt vill jag hänvisa till att riksdagen enhälligt på förslag av konstitutionsutskottet tidigare i år avsla git motioner angående företagsdemokrati. Motiveringen var då densamma som den bankoutskottets majoritet nu anför, nämligen en hänvisning till pågående utredningar och försöksverksamhet. Vid den motionsbehandlingen var det inte någon av utskottets borgerliga ledamöter som reserverade sig. Arbetsmarknadens parter har beretts tillfälle att yttra sig över motionerna. Remissyttranden har för arbetsgivarparten avgivits av Svenska arbetsgivareföreningen och för de anställda av Landsorganisationen, Sveriges akademikers centralorganisation, Tjänstemännens centralorganisation och Sveriges arbetsledareförbund alltså de organisationer som representerar den övervägande delen av de anställda i vårt land. Svenska arbetsgivareföreningen uttalar att det är angeläget att den ändring av organisationsoch arbetsförhållanden som nu i ökad grad sker ute på företagen ej hämmas genom någon detaljerad och omfattande reglering utan utvecklas i samförstånd mellan företagsledning och anställda. SAF anser att det ej finns någon anledning till utredning enligt motionärernas förslag. LO hänvisar till den försöksverksamhet som projekteras eller pågår inom olika sektorer av arbetsmarknaden. Ett uttalande om en ytterligare intensifiering av detta arbete skulle, menar LO, knappast kunna få någon praktisk betydelse. Däremot skulle ett sådant uttalande kunna skapa oklarhet om huruvida statsmakterna fortfarande anser att dessa frågor i första hand bör lösas genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Genom den försöksverksamhet som pågår eller förbereds kan man, framhåller LO, vinna praktisk erfarenhet av en vidgad företagsdemokrati. LO anser det inte vara möjligt att redan nu överblicka vilka förändringar i lagstiftningen som kan komma att aktualiseras genom försöksverksamhetens resultat el ler det programarbete som pågår inom LO. Enligt LO:s mening skulle de i motionen påyrkade uttalandena från riksdagens sida inte kunna bidra till en utveckling mot vidgad företagsdemokrati. SACO hänvisar till pågående utredningar inom såväl den enskilda som den offentliga sektorn och finner det angeläget, att dessa utredningar ostört får redovisa sina resultat, man anser ytterligare utredningar ej önskvärda. Även TCO hänvisar till pågående försöksverksamhet för att få bättre demokrati på arbetsplatserna. Man hänvisar vidare till de utredningar inom TCO som påbörjades hösten 1969 och anser att något skäl för en särskild åtgärd från riksdagens sida med anledning av motionerna inte föreligger. Sveriges arbetsledareförbund avvisar tanken på en politisk representation i arbetet för en förbättrad företagsdemokrati samt anser att ansvaret för reformverksamheten på företagsdemokratins område bör ligga hos arbetsmarknadens parter. Man önskar därför inte för närvarande någon lagstiftning. Samtliga remissvar utmynnar i avslag på motionskraven. Jag anser att vi måste ta hänsyn till dessa samstämmiga synpunkter, framförda av dem som närmast har att ta ansvaret för reformoch utvecklingsarbetet inom arbetsmarknaden. I ett flertal reservationer har den borgerliga delen av bankoutskottet ställt sig bakom vissa krav i motionerna, krav som utskottsmajoriteten inte kunnat biträda. Reservanterna understryker liksom utskottet arbetsmarknadsparternas stora intresse för en utbyggnad av företagsdemokratin. Reservanterna säger att det pågår en betydande aktivitet för ett verkligt reformarbete på företagsdemokratins område. Jag måste fråga: Varför skall vi då inte kunna enas om att låta de organisationer, som håller på med utredningar och försöksverksamhet, få fortsätta sitt arbete enligt de riktlinjer som lämnas i de olika remissvaren? Låt oss undvika uttalanden och pekpinnar från riksdagens sida! Om vi skall komma fram till en verklig företagsdemokrati, bör problemet lösas av dem som närmast är berörda, alltså arbetsmarknadens parter. En på detta sätt skapad företagsdemokrati kommer säkerligen att värdesättas mera av den enskilda människan. Ute på arbetsplatserna är man mycket intresserad av att kunna påverka utbyggandet av = företagsdemokratin. Denna påverkan blir med all säkerhet större, om de berörda själva i största utsträckning får delta i skapandet av en verklig demokrati på arbetsplatserna. Herr talman! Jag vill sluta mitt anförande med att på alla punkter yrka bifall till bankoutskottets utlåtande.

Herr talman! Då jag hörde herrar Börjesson i Glömminge, Hyltander och Hovhammar uttrycka sin besvikelse över att detta utlåtande — på de grunder som herr Fridolfsson i Rödeby nu angivit — är så negativt, kom jag att tänka på en facklig ledares yttrande i samma fråga. Det fälldes så långt tillbaka som för nära 50 år sedan. Han sade: Vi gick ut för att fälla ett mastträd, och sedan har vi kapat ned det och kapat ned det, så nu är det bara en tändsticka kvar, och ändå är det för stort. Jag tror inte att förre LO-ordföranden Edvard Johanson — det är nämligen från honom jag hämtat citatet av år 1923 — skulle ha använt dessa ord som karakteristik av bankoutskottets behandling av de borgerliga motionerna om företagsdemokrati; i dem har det inte funnits några mastträd att kapa. Men hans yttrande karakteriserar spänningen mellan våra ambitioner på det företagsdemokratiska området och möjligheten att nå fram till konkreta lösningar.

Edvard Johansons besvikelse berodde — som utredningsbetänkandets författare Ernst Wigforss framhållit — på avståndet från dessa förhoppningar till de begränsade förslag man kom fram till på 1920-talet, nämligen om inrättande av de s.k. driftnämnderna. Dessa begränsade förslag i betänkandet kunde inte godtas av arbetsgivarna och förverkligades för övrigt inte förrän långt senare och då i annan form. Vad jag tycker saknas hos dem på den borgerliga sidan som i dag så flitigt och ibland med större geist än här i kammaren diskuterar ett ökat löntagarinflytande över villkoren i arbetslivet är medvetenheten om att vad det ytterst handlar om är makt och maktfördelning. Ernst Wigforss har nyligen som 89 åring, 50 år efter det att han skrev betänkandet om industriell demokrati, spänstigt formulerat vad saken gäller i en artikel i Metallarbetaren. »Om dödläget verkligen skall brytas», skriver han, >»tror jag inte att det kan ske bättre än genom att söka se hur stort problemet är, att det är fråga om makt. Det är lika lätt att tala om medbestämmande och del av makten som det är svårt att forma ut en sådan balans i praktiken.

Motionen har på grund av sin räckvidd behandlats särskilt i bankoutskottets utlåtande nr 62. Som det erinras om i föreliggande utskottsutlåtande fick vår motion en mycket positiv bedömning. Riksdagen biföll för ett par veckor sedan bankoutskottets förslag, vilket innebär att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär att en företagsmodell innefattande styrelserepresentation på lika villkor för aktieägarna, samhället och de anställda bör övervägas i samband med den fortsatta behandlingen inom Kungl. Maj:ts kansli av samarbetsutredningens förslag. Jag tycker det var riktigt glädjande att vi nådde enighet i riksdagen om utlåtandet över detta socialdemokratiska initiativ, även om bifallet till tanken på en sådan prövning gavs från olika ideologiska utgångspunkter. Jag är emellertid förvånad över att mittenpartierna i reservationen 6, som just handlar om en revision av bl.a. aktiebolagslagen, helt utelämnat den hänvisning till riksdagsbeslutet om prövning av den av oss aktualiserade företagsmodellen som återfinns i utskottsmajoritetens skrivning. Jag vägrar att tro ati beslutsamhetens friska hy hos mina utskottskamrater från mittenpartierna vid behandlingen av vår motion nu gått över i eftertankens kranka blekhet. Det vill jag inte tro om herrar Löfgren och Stridsman, som mycket konstruktivt medverkade till utskottets skrivning. Det väsentligaste i utlåtandet över denna motion är vad som sägs om att olika uppslag i syfte att befrämja en eftersträvad fördjupning av den ekonomiska demokratin bör prövas. Jag tycker det är ett bra tillägg till det tal vi har hört under valrörelsen. Det räcker inte med läpparnas bekännelse till den industriella demokratin; vi måste pröva konkreta uppslag, om vi skall komma någonstans.

Genom att behandlingen av motionen uppsköts till hösten kunde utskottet pröva vårt förslag i sammanhang med vad som sägs i samarbetsutredningens betänkande om «beslutsfattande och samråd i företagen. Glädjande nog har samarbetsutredningen anslutit sig till motionärernas synpunkter på intressefördelningen i de moderna företagen. Att det har skett stora förändringar har framgått av debattinlägg från både arbetsgivaroch arbetstagarkretsar, påpekar utredningen. Industriminister Krister Wickman påpekade inför socialdemokratiska partikongressen förra året att det i dagens storföretag och i många medelstora företag ofta finns ett lika stort risktagande från de anställdas och samhällets sida som från aktieägarnas. De anställda och samhället får ta minst lika hårda stötar som kapitalägarna, om något går galet. Men vad mera är: det starka samband som förr fanns mellan aktieägande och omdelbart intresse för det företags skötsel i vilket man ägde aktierna har förändrats radikalt. Ser vi på de börsnoterade aktiebo lagen i Sverige, skall det inte till något större skarpsinne för att inse att det är ett mycket begränsat antal aktieägare, ofta också med ett mycket begränsat antal aktier, som har vilja och förmåga att ta aktiv del i bolagens affärer. Det kan knappast finnas många, om ens någon av dessa bolagsstyrelser som är valda på en majoritet av antalet aktier i bolaget. De aktiva minoriteterna dominerar, och den stora majoriteten betraktar aktieinnehavet som en sparform. Jag är därför övertygad om att vi under 1970-talet kommer in i situationer där både löntagarna och samhället kan anföra tungt vägande skäl för en kraftigt förbättrad insyn i skötseln av och beslutsfattandet i företagen. Samarbetsutredningens betänkande innehåller, såsom redovisats i det utlåtande som presenterats riksdagen, olika förslag till en sådan förbättrad insyn framför allt för samhällets företrädare vilka är en viktig intressentgrupp i företagens omgivning. Men även de anställdas krav på inflytande över företagens förvaltning måste tillgodoses. Att skapa företag utan ägare — en idé som ursprungligen lanserades av Ernst Wigforss — bör därvid, som LO förordat, prövas såsom ett uppslag bland andra. Jag är mycket glad att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begärt att frågan prövas i samband med remissbehandlingen av samarbetsutredningens betänkande.

Det är få som i dag skulle vilja säga att det enbart är aktieägarna som är ansvariga för våra stora industriföretags utveckling.

Herr talman! Egentligen kunde jag väl ha avstått från replik i detta sammanhang, men herr Svensson i Eskilstuna gav uttryck för den uppfattningen att vi, som har talat före herr Fridolfsson i Rödeby och honom, i vår tur skulle ha givit uttryck för en besvikelse över att inte utskottsmajoriteten gått med på våra förslag. Jag vet inte om mitt anförande skulle kunna uppfattas som att jag skulle ha givit uttryck för en besvikelse. Jag tror inte ens att det fanns något av en sådant tonfall i mitt anförande. Jag skall därför be att få reservera mig mot herr Svenssons uttalande på den punkten. Att hela detta frågekomplex är svårt sade herr Svensson. Att det är komplicerat har jag redan betonat i mitt anförande. Man kan inte förenkla det till att det bara skulle gälla en fråga om fördelning av makt. Jag tror att hela komplexet är betydligt mer sammansatt. Det är just därför som jag kan instämma i vad herr Svensson sade i slutet av sitt anförande, nämligen att diskussionen kommer att fortsätta under 1970-talet. Och det är just därför som vi velat framhäva betydelsen av de idéer som framförts i motionerna I: 21 och II: 25. Däremot kan jag kanske av herr Svenssons inlägg utläsa en viss besvikelse över att vi inte i reservationen 6 omnämnt motionen av herr Svensson i Eskilstuna m.fl. Orsaken var väl att vi i det fallet höll oss till det nu föreliggande motionsyrkandet, vilket — jag vill betona det — givetvis inte innefattade något avståndstagande från den tidigare ståndpunkten. Alldenstund jag inte nämndes i sammanhanget vill jag ställa mig på samma sida som herr Löfgren, som nämndes i sammanhanget. Som en liten replik till Herr Fridolfsson i Rödeby vill jag understryka vad jag inledningsvis yttrade, nämligen att vi betonat arbetsmarknadsparternas både möjlighet och frihet att verka på det arbetsdemokratiska området. Men jag tror inte att det hela blir sämre genom en breddning av det samråd, samarbete och utbyte av informationer och intentioner som motionsförslaget innebär utan menar att det innebär en förbättring. Det är inte meningen att på något sätt dämpa den diskussion som förs mellan parterna eller utöva någon form av förmynderi, som man kanske har velat tolka det. Vi är besjälade av en vilja att berika diskussionen och bredda underlaget för den och att på det sättet medverka till att föra frågan framåt. I detta sammanhang kan jag inte avstå från att göra en liten reflexion. Är det inte möjligen så att den trend till centralisering, som liksom är i pakt med tiden, på alla områden och alla nivåer medför ett ökat behov för den enskilde medlemmen, även inom olika intresseoch partsammanslutningar, att lägga sig i och för det centrala styret att ta kontakt med »gräsrötterna». Jag tycker att bl.a. det senaste årets förhållanden på marknaden ger ett gott belägg härför.

Herr talman! Det är närmast herr Svensson i Eskilstuna som föranleder mig att på nytt ta till orda. Han gick tillbaka till 1920-talet, och det är ju alltid intressant med historieskrivning, även om det skett synnerligen mycket sedan dess och de tankar som då framfördes kanske inte har samma aktualitet i dag, eftersom de flesta är ganska överens om nödvändigheten av en industriell demokrati. Jag vill understryka att samtliga motioner från de ickesocialistiska partierna som diskuterats i dag är mycket positiva till just demokrati på arbetsplatsen. I intet fall kan man väl påvisa någon som helst negativ attityd. Det talades om risktagandet och framhölls att även arbetstagarna får ta risker, och jag vill gärna instämma i detta. Men jag skulle också vilja säga att inte minst de mindre företagarna tar mycket stora risker, ty om ett egenföretag går omkull, drabbar det inte bara bolaget som sådant utan även ägarna och deras familjer, eftersom de i de allra flesta fall har fått gå i borgen och ställa allt vad de äger i företagets tjänst. Det finns många exempel som bevisar detta. Jag tror att man måste ha klart för sig att risktagande föreligger på alla håll, men man bör inte försöka skapa några motsatsförhållanden, något som jag kanske i någon mån skymtade i herr Svenssons inlägg, då han talade om aktieägare och de anställda. Båda kategorierna behövs, och jag vill påminna om att moderata samlingspartiet ofta talat om ägardemokratin, som ju innebär att allt flera människor skall äga mera. Jag vet inte om herr Svensson har varit så särskilt positiv när det gäller den frågan. Avslutningsvis konstaterar jag med glädje att LO nu skall ta upp denna fråga och ganska snart konkretisera sina synpunkter i ett uttalande. Det tror jag behövs för den debatt vi här för och som vi skall föra vidare. Då kanske vi också kan få reda på vad man på LO håll anser om vinstandelssystemet. Vi har många gånger aktualiserat den saken, men vi är inte riktigt på det klara med hur man ser på den frågan på LO sidan.

Herr talman! De senaste inläggen från tre borgerliga talare visar att deras bifall till bankoutskottets hemställan i dess utlåtande nr 62, som behandlade min motion, har tillkommit från olika ideologiska utgångspunkter. Jag noterade att man från folkpartiet visade en mera positiv inställning än den som kom till uttryck i herr Börjessons i Glömminge anförande. Sedan vill jag säga till herr Hovhammar att samarbetsutredningen i sitt betänkande Företag och Samhälle har klarat ut att den fråga som jag har tagit upp visserligen började diskuteras redan på 1920-talet men att den fortfarande har stor aktualitet. På s. 33 i utredningens betänkande står det ordagrant: »Företagets relationer till de inom företaget verksamma och till omvärlden brukar numera i administrativ litteratur beskrivas som ett spel mellan olika parter eller intressenter. Med intressenter menas därvid sådana indivi der eller kollektiv som gör insatser av olika slag för företaget — i detta sammanhang i första hand ägarna, det allmänna och de anställda — och som i gengäld kräver ”ersättning i form av lön, utdelning, skatter etc.

Utan att ge några konkreta uppslag begär nu mittenpartierna en Översyn av den associationsrättsliga lagstiftningen, och utskottets majoritet erinrar då om att det i ett riksdagsbeslut har uttalats att man bör överväga den frågans samband med prövningen av den i bankoutskottets utlåtande nr 62 angivna försöksmodellen. Den saken har inte tagits med i reservationen; där nämns inte att ett sådant beslut har fattats. Det är den saken jag har velat notera till kammarens protokoll.
Herr talman! Herr Hyltander talade mycket om den parlamentariska utredningen och om den påtryckning som riksdagen skulle göra vid en sådan lösning av frågan om företagsdemokrati. Då vill jag deklarera att vi från socialdemokratisk sida inte alls är rädda för en politisk lösning i detta fall, men vi vill i första hand att arbetsmarknadsparterna själva skall lösa frågan. Om det då visar sig att frågan inte kan lösas den vägen får vi gå den politiska vägen, som vi gjort tidigare med semesterlagen, arbetstidslagen, ATP och mycket annat. Man skall inte på borgerligt håll tro att vi inte kan lösa denna fråga den politiska vägen, om det verkligen gäller, men vi anser som sagt att arbetsmarknadsparterna själva i första hand skall handlägga ärenden av detta slag. Slutligen vill jag till herr Hovhammar bara säga att det väl inte är så bra ställt inom de mindre företagen som herr Hovhammar ville göra gällande. Samarbetet gnisslar väl ganska betänkligt vid åtskilliga av dessa företag.

Herr talman! Jag vill understryka herr Svenssons i Eskilstuna uttalande tidigare under denna debatt att spörsmålet om vilka som skall bestämma inom företagen är en maktfråga. Makten ligger i det nuvarande samhället hos kapitalägarna. Andra lagutskottet uttrycker detta förhållande mycket klart i sitt utlåtande nr 89, som vi nu också diskuterar.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 På denna bas vilar näringslivets uppbyggnad.> I dagens svenska samhälle ägs produktionsmedlen, dvs. fabriker, maskiner och råvaror, av ett fåtal kapitalägare, vilka är beroende av lönearbetarna för att kunna utnyttja sitt kapital. Dessa lönearbetare är i sin tur beroende av att sälja sin arbetskraft för att kunna existera. »På arbetsplatserna går klassamhället i dagen>, skriver sociologen Waiter Korpi. »Där blottas den sociala skiktningen i samhället. Vi kan klart skilja mellan översåtar och undersåtar.

På dessa finns enligt nu gällande svensk rättskipning en uppdelning i befäl och underordnade. Befälet ger order, och arbetarna måste lyda enligt gällande lag. Svenska arbetsgivareföreningens expert på arbetsrätt Eric Forstadius sammanfattar i sin bok Arbetsmarknaden rättsläget så att i praktiken »arbetstagaren normalt har lydnadsskyldighet och måste följa den givna ordern, oavsett om han måhända själv är övertygad om att den är felaktig». Professorn i arbetsrätt Folke Schmidt skriver att gällande lagstiftning har följande innebörd beträffande lydnadsplikten: »Arbetstagaren är skyldig att underkasta sig arbetsledningen — — — > Bestämmelserna om lydnadsplikt för arbetarna i välfärdssamhället skiljer sig alltså inte nämnvärt från de lagar som gäller i det militära, påpekar docent Korpi. Kapitalets allmakt i företagen uttrycks i 8 32 i Svenska arbetsgivareföreningens stadgar, där det stipuleras att arbetsgivaren »äger att leda och fördela arbetet samt att fritt anställa och avskeda personal». Medlemmar och medlemsförbund anslutna till SAF åläggs att i avtal med fackförbunden hävda arbetsgivarsuveräniteten. Paragrafen har i realiteten av juristerna givits verkan som lag. Arbetsdomstolen har fastslagit att grundsatsen gäller även om en klausul av ovan berört slag inte har införts i kollektivavtal. Detta är ingen enbart formell eller betydelselös grundsats. Arbetsgivarnas § 32 framstår som en symbol just för den kapitalistiska diktaturen inom företagen. Den har samband med alla de problem, som i dag finns på arbetsplatserna och som för lönearbetarna fram står som alltmera brännande. Frågorna om arbetsmiljön, om hetsen och stressen i samband med de nya lönesystemen och andra uttryck för kapitalistisk s.k. rationalisering, om arbetsvillkoren och om lönearbetarnas ställning i arbetsprocessen och i företaget är i grund och botten maktproblem. Genom sina rättigheter enligt 8 32 har arbetsköparna en mängd möjligheter att vidta åtgärder, som i praktiken fungerar som stridsåtgärder på <arbetsmarknaden men som i allmänhet inte betraktas som sådana. Stridsåtgärder av detta slag är t.ex. lönesänkningar genom ackordsförändringar i samband med ändring av arbetsprocesser, omflyttningar, masspermitteringar Osv. § 32 uppfattas som förhatlig av lönearbetarna, och det finns därför en stark opinion för dess avskaffande. Denna opinion har kommit till uttryck i uttalanden från fackföreningar och arbetsplatskollektiv, i artiklar i fackförbundspressen, i motioner till och uttalanden från fackliga kongresser osv. Endast ett exempel: Till Metalls senaste förbundskongress fanns en rad motioner som tog upp hithörande frågor. Några krävde direkt avskaffande av 8 32, andra tog mera allmänt upp hela frågan om arbetsplatsdemokratin. Metallettan i Stockholm krävde i en motion lagstiftning för att skapa demokrati på arbetsplatserna. Om 8 32 sade dess talesman i sitt debattinlägg: »Det är en bestämmelse vars djupt kränkande karaktär varit föremål för fackföreningsrörelsens uppmärksamhet under många år, och trots att flera viktiga inskränkningar i dess verkningar åstadkommits under åren kvarstår dess mot alla demokratiska regler riktade karaktär. Vi anser att ett nödvändigt villkor för ett förverkligande av arbetsplatsdemokratin är att man lagstiftningsvägen tar bort verkningarna av § 32 ur svensk arbetsrätt — — —. Vi är övertygade om att arbetsgivarna kommer att resa så starkt motstånd mot en demokratisering i detta avseende, att lagstiftningsvägen blir den enda framkomliga.» Naturligtvis inbillar sig ingen att kapitalismen krossas därför att § 32 kommer bort. Den kapitalistiska utsugningen har sin grund i äganderättsförhållandena, och dessa förändras inte därför att denna paragraf stryks eller förbjuds. Men avskaffandet av 8 32 skulle innebära en rad fördelar för arbetarna och tjänstemännen, särskilt om kollektivavtalslagens strejkförbud samtidigt avskaffas, som vi föreslagit i en annan motion. Maktfördelningen på arbetsplatserna är ytterligt ojämn, och grunden härför är kapitalets monopol på ägande av produktionsmedlen. Men lönearbetarnas underläge skärps ytterligare av kollektivavtalslagen och av 8 32. Ett avskaffande av dessa skulle alltså innebära en mindre ojämn maktfördelning på arbetsplatsen. Arbetarna får större resurser att hävda sina intressen och kan därmed förbättra sina förhållanden. För dem som i dag talar så mycket om jämlikhet bör påpekas att ett avskaffande av § 32 är en väsentlig jämlikhetsreform som kan genomföras utan kostnader för statskassan. Man kan tänka sig olika vägar för att undanröja 8 32 och dess verkningar. Andra lagutskottet berör de möjligheter som finns att genom avtal begränsa företagsägarnas beslutanderätt och säger att detta utnyttjats i icke obetydlig grad. Det bör emellertid påpekas — och detta refereras också av utskottet — att det enligt arbetsdomstolen alltjämt gäller att arbetsgivaren har uppsägningsrätt. Nu finns det en statlig utredning om ökad anställningstrygghet som framför allt tar sikte på de äldre arbetarnas problem, men oavsett vilka förslag denna kan komma att framlägga kvarstår ju hela problemet om den andra delen av 8 32, den som berör frågorna om maktförhållandena. Och här har det, som också andra lagutskottet medger, inte skett några in Det är helt riktigt som utskottet påpekar att man inte kan inskränka eller avskaffa huvudregeln om arbetsköparens bestämmanderätt utan att samtidigt reglera förhållandena på annat sätt. Vad det här handlar om är ju att lönearbetarna skall ha makt i stället för kapitalägarna. Löntagarmakt och verklig företagsdemokrati förutsätter att kapitalismen avskaffas. Det är en illusion att demokrati inom företagen kan genomföras så länge den privata äganderätten till produktionsmedlen består. Men däremot kan och måste lönearbetarna börja tillkämpa sig makt på arbetsplatserna, i företagen, som ett led i kampen för att bryta kapitalets välde. Några frågor står där i förgrunden. Enligt vår mening bör lönearbetarna ha ett verkligt inflygande över personalpolitiken och över företagens driftsfrågor. Skyddskommittéerna skall ha beslutanderätt. På arbetsplatserna skall finnas mötesoch agitationsrätt. 8 32 är ett hinder för att genomföra dessa och liknande krav. En lämplig väg att gå är den som föreslagits i vår motion, nämligen att i lag förbjuda bestämmelser av typ 8 32 därför att de strider mot folkmajoritetens intressen och mot demokratins principer. Herr talman! Jag återkommer med ett särskilt yrkande.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon större debatt med herr Hermansson om vem som tycker mest illa om 8 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar. Många löntagare tycker illa om den därför att de anser att den utgör ett hinder för en effektiv företagsdemokrati. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet samt fritt antaga och avskeda arbetare, som är intagen i 8 32, har emellertid i avsevärd grad besku rits. Kollektivavtal på detta område har träffats mellan arbetsmarknadens parter, och arbetsgivarens rätt är kanske inte så helt oinskränkt som herr Hermansson velat göra gällande. Det huvudavtal som föreligger mellan arbetsgivarna och LO och som kanske är det viktigaste som finns på arbetismarknaden har blivit normgivande för övriga avtal. I detta finns regler inskrivna som gör att § 32 är i hög grad uppluckrad. Jag skall inte ingå på innehållet i dessa avtal. De är alltför väl kända för att det skall vara nödvändigt. Jag vill bara påpeka att det inte finns några hinder att avtalsvägen rubba på bestämmelserna i § 32. Det har också framgått av den tidigare debatten att parterna kommit en bit på vägen. De kan säkerligen komma ännu längre. Detta är en fråga som i allra högsta grad gäller arbetsmarknadens parter. Vi vet att det pågår en stark facklig aktivitet både i de centrala organisationerna och inom lokala fackföreningar för att komma till rätta med detta problem. Ett intensivt arbete pågår alltså för att man skall få bättre förhållanden till stånd. Tidigare i debatten har man också visat på den försöksverksamhet beträffande varierande grader av inflytande i arbetslivet som pågår. När det gäller frågan om anställningstryggheten vill jag understryka att detta är ett stort problem och viktigt problem, vars betydelse jag absolut inte vill förringa. Jag vill också understryka att trygghet i anställningen är en mycket vital fråga för socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Att man inte anser att allting är bra som det är framgår av att inrikesministern i december 1969 tillsatte en utredning för att undersöka vilka åtgärder som kan anses lämpliga för att öka anställningstryggheten. Det är kanske inte för mycket att säga att utredningen har sin udd riktad just mot § 32. Jag kan instämma i vad som tidigare yttrats från denna talarstol, nämligen att det kan bli nödvändigt med en skärpt arbetsmarknadslagstiftning på olika områden. Jag tror inte att något kan vara statiskt i ett snabbt föränderligt samhälle. För arbetarrörelsen är det naturligt att se demokratiseringen inom företagen som en del av den allmänna <demokratiseringsprocessen i samhället i övrigt. Herr talman!

Vi bör alltså avvakta dess resultat. Jag vill tillägga att även om man skulle ogiliigförklara denna paragraf, löser man väl inte därmed alla de problem som är förknippade med frågan om trygghet i anställningen. Herr Hermansson har sagt att det skulle medföra en rad fördelar om man fick bort paragrafen. Jag vill inte förneka detta, men jag tror inte att man i och med det skulle klara av alla problem i fråga om demokratiseringsprocessen eller hetsen och besvärligheten på arbetsplatsen. De ligger nog djupare än så. Det är nog bäst om arbetsmarknadens parter får sköta dessa frågor. De kanske kan åstadkomma lösningar som kan accepteras. Kanske kan det bli nödvändigt med en lagstiftning i någon form. Hur den lagstiftningen skall utformas vill jag dock inte ta någon som helst ställning till, och andra lagutskottet har inte heller varit inne på den saken. När det gäller rätten att leda och fördela arbetet har det blivit en allmänt vedertagen rättspraxis att arbetsgivarna har den funktionen, och någon måste ju ha den. Även detta anser jag vara ett viktigt led i företagsdemokratin. Att de anställda bör ha inflytande över beslut som formar den egna arbetsplatsen, arbetsmiljön, arbetarskyddet, företagsdemokratin och annat sådant är vi helt överens om, men den frågan löses bäst om parterna själva formar reglerna härför. Herr Hermansson berörde också frågan om trygghet i arbetet för den äldre arbetskraften, och jag vill gärna instämma i att den inte är vad den borde vara — vi har klara statistiska fakta som visar att de äldre drabbas hårdast vid företagsnedläggningar och driftsinskränkningar. När de blir permitterade har de svårast att få arbete. Så får det inte vara; alla bör ha rätt till arbete. Men man kan förmoda att utredningen kommer att ägna den äldre arbetskraften speciell uppmärksamhet. Sedan sade herr Hermansson att de privata företagen i allmänhet sköter denna sak ganska dåligt. Det kanske inte är riktigt rättvist att dra alla företag över en kam. En del kanske sköter denna fråga ganska bra, andra mindre bra och en del dåligt. Men om arbetsmarknadens parter får fortsätta med det intensiva arbete som pågår — och det kommer de naturligtvis att göra — kommer arbetsplatsens problem säkerligen att lösas. Det måste emellertid ske genom samarbete i någon form. Jag tror inte att det kan ske genom att en viss paragraf i = Arbetsgivareföreningens stadgar förbjuds. Lämpligheten av alt lagstiftningsvägen bestämma vad som skall stå i respektive organisationers stadgar kan också diskuteras. Jag vill än en gång understryka att dessa frågor är viktiga men att jag litar på att arbetsmarknadens parter skall kunna lösa dem. Jag tror inte att de är av den arten att man bäst klarar det hela genom en lagstiftning. I så fall återstår ändå besväret att göra paragraferna levande på arbetsplatserna. Herr talman! Jag återkommer med särskilt yrkande.
Herr talman! Det var närmast herr Hermanssons inlägg som föranledde mig att begära ordet. Herr Hermansson sade att arbetarna i Sverige känner av kapitalets diktatur — han uttryckte sig så. Han sade detta helt generellt. Jag betvivlar inte att de anställda, exempelvis i statliga företag eller i vissa större företag, känner ett tryck. Jag kan dock inte gå med på att beteckna detta som diktatur. Jag protesterar mot denna generella bedömning, och jag skulle vilja rekommendera herr Hermansson att ta kontakt med de många anställda i de små och medelstora företagen och fråga dem, om de på sina arbetsplatser känner av kapitalets diktatur. Jag tror att herr Hermansson då skulle få en helt annan inställning till dessa problem än den han i dag givit uttryck för i denna kammare.

Herr talman! Jag vill först bemöta herr Hovhammars inlägg, i vilket han upprepade vad han sagt tidigare i debatten. Det är alldeles självklart att det finns små företag där förhållandena ur arbetarnas och de anställdas synpunkt i vissa avseenden är bättre än de kan vara i de stora företagen, där man har en omfattande byråkrati och en militär ordergivning. Givetvis kan man skapa ett mer personligt förhållande på en liten arbetsplats. Men det ändrar inte det grundläggande, nämligen att bestämmanderätten också i de små företagen ligger hos kapitalägaren — ett faktum som väl herr Hovhammar ändå inte kan förneka. Vad gäller herr Fredrikssons inlägg vill jag inte ställa upp i någon tävlan om vem som tycker mest illa om 8 32 — det var inte min avsikt. Det är inte någon partipolitisk fråga, och jag tror att de flesta löntagare har precis sam ma inställning. De känner nämligen kapitalägarnas makt som en väsentlig inskränkning i vad de anser vara de demokratiska rättigheter som borde genomföras i praktiken i företagen och på arbetsplatsen. Men om det nu finns en sådan allmän inställning och man vill ha bort § 32 och vill ha andra förhållanden, varför har man då inte avtalsvägen kunnat åstadkomma mera på det området under de många år som gått? Är det inte en del av förklaringen att det reses ett så starkt motstånd från kapitalägarnas sida att man måste tillgripa lagstiftningsvägen för att få ett resultat? Hur länge skall lönearbetarna annars vänta på att det blir resultat avtalsvägen? Det är naturligtvis riktigt, som herr Fredriksson underströk, att ett avskaffande av § 32 inte löser alla problem; det betonade jag också i mitt anförande. Vi är överens om att de grundläggande problemen i detta samhälle naturligtvis ligger djupare. Men ett avskaffande av § 32 börjar i alla fall att lösa vissa problem, och därför är det viktigt att 8 32 avskaffas. Nu vill herr Fredriksson lita till överläggningar mellan arbetsmarknadens parter. LO:s ordförande herr Geijer har tydligen inte samma optimistiska uppfattning. När denna fråga debatterades i medkammaren anmälde han nämligen att LO kommer att begära en översyn av arbetslagstiftningen. Det tror vi också är brännande nödvändigt.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Hermansson nu konstaterade, att det inte finns någon s.k. diktatur, i varje fall inte i de mindre och medelstora företagen. Jag kan emellertid inte hålla med honom om att de anställda skulle sakna medbestämmanderätt i egenföretagen. Jag vågar påstå att de anställda har väldigt mycket att säga till om i dessa företag, ex empelvis när det gäller rationaliseringar och ombyggnader av företaget och när det gäller att framföra tips och synpunkter. Vi har i dessa företag ett bra samarbete, särskilt i våra företagsnämnder. Det har visat sig att det arbete som uträttats i företagsnämnderna i de mindre företagen är betydligt bättre och effektivare än arbetet inom företagsnämnderna vid de stora företagen, framför allt på den statliga sektorn.

Herr talman! För att det inte skall stå någonting i protokollet som inte är riktigt vill jag genmäla till herr Hovhammar att han nog uppfattade mitt tidigare yttrande såsom alltför välvilligt. Även i de mindre och medelstora företagen är det kapitalägarna som har den avgörande bestämmanderätten, och i den meningen råder även där kapitalets diktatur. Men det kan vara ett mer familjärt förhållande i de mindre företagen — det var det jag underströk och var villig att gå med på. Men när det gäller avgörandena i de viktiga frågorna äger de anställda där inte bestämmanderätt, lika litet som de anställda i de stora företagen.
Herr talman! Jag vill till herr Hermansson bara säga att vad som står i Arbetsgivareföreningens stadgar visst kan vara av intresse. Men mest intressant är vad som står i avtalen. Kan man genom avtalsbestämmelser få bort verkningarna av vad som står i stadgarna så har man uppnått det väsentligaste i denna sak. Mellan Arne Geijer och mig finns ingen meningsmotsättning. Även jag har sagt att det kan bli nödvändigt med en kraftfullare lagstiftning på arbetsmarknaden i olika sammanhang.

Herr talman! Först ett par ord om själva handläggningen av detta ärende. Det väcktes motioner i denna fråga redan i januari månad. Vi är nu framme i december, omedelbart före avslutningen av årets riksdag. Det är, herr talman, enligt min mening icke tillfredsställande att frågor som är så väsentliga och som tagits upp motionsvägen behandlas så sent under året. En annan fråga gäller möjligheten för riksdagens ledamöter att ta del av de utlåtanden som utskottet avger. När vi lämnade riksdagen i går kväll fanns förevarande utlåtande ännu inte delat på bänkarna. De flesta av ledamöterna har haft många uppgifter av annan art att handlägga före den tid då denna debatt började i dag. De har stora svårigheter att hinna ta del av vad utskottet skrivit. Jag tycker inte heller att detta är riktigt tillfredsställande. Jag vill sedan säga ett par ord om 8 32. Det skall inte bli mycket — jag tycker nämligen att denna fråga är så intimt förknippad med frågan om § 2 och § 3, som kommer senare på dagordningen, att jag tror att det är nödvändigt att se detta som en helhet. Men jag vill med tillfredsställelse notera vad herr Fredriksson nyss framböll, nämligen att socialdemokratin alltid haft ett brännande intresse för anställningstryggheten, som bl.a. ligger inom ramen för just § 32. Man kan då fråga sig varför det skulle ta så lång tid för herr Fredriksson och andra inom hans parti att bestämma sig för att gå med på att utreda just frågor som rör en bättre anställningstrygghet. En sådan utredning har folkpartiet föreslagit alltsedan 1957, men de förslagen har vi ständigt fått avslagna från socialdemokratiskt håll. Jag erinrar mig också att vid en tidpunkt när herr Fredriksson och andra senast gick emot denna fråga, stod herr Fredriksson i denna kammare och ar gumenterade mycket hårt mot behovet av en utredning. Men det begav sig inte bättre än att justitieministern vid samma tidpunkt i medkammaren lämnade en uppgift om att han nu tänkte föranstalta om en sådan utredning eftersom organisationerna ville ha den. Det var naturligtvis snopet när en socialdemokratisk kurir — jag tror till och med statsminister Erlander själv — kom in i kammaren och viskade om vad som hände i medkammaren. Det är alltså den negativa inställning som intill sista sekunden demonstrerades ifrån socialdemokratisk sida som dess värre har gjort att vi ännu inte har något utredningsresultat på bordet och inie heller några färdiga förslag, än mindre beslut. Jag tycker det är beklagligt, men jag hoppas hängivenheten för denna större anställningstrygghet kommer att ta sig bättre praktiska uttryck i fortsättningen, så att det verkligen blir en förändring på denna punkt. Jag vill gärna begagna tillfället att instämma med herr Fredriksson på en punkt. Han har i dag yttrat att riksdagen inte skall fatta beslut om hur enskilda föreningar skriver sina stadgar. Jag tycker det är en riktig inställning. Det är kanske inte den som alltid kommer fram i den mest onyanserade agitationen emot denna paragraf. Det som man verkligen bör knäcka är den rättsprincip som ligger till grund för våra olika åtgärder i detta land och som i så väsentlig grad skiljer sig från de rättsprinciper som är gällande i andra västeuropeiska länder. Härefter, herr talman, skulle jag vilja säga något om bankoutskottets utlåtande och de frågor som behandlas där. Inte minst i år har man diskuterat frågan om arbetsdemokrati, som jag vill kalla det, är en fråga för politiska partier och politiska instanser. Jag vill gärna stryka under ordet arbetsdemokrati. Jag tycker det är riktigt att vi använ der detta ord för att markera att det inte bara är fråga om demokrati inom företagen utan också gäller demokrati inom statliga och kommunala förvaltningar, på arbetsplatser över huvud taget. Är detta över huvud taget en fråga för oss i denna församling eller inte? De motioner som framlagts från olika politiska partiers sida visar att dessa frågor intresserar också de politiska företrädarna i vårt land, och jag tror att så bör vara fallet. Jag tror att det vore nyttigt för alla parter, inte minst för dem som verkligen är betjänta av en utvecklad arbetsdemokrati, att man så snart som möjligt från debatten avför ett så befängt påstående som att detta är något som de politiska instanserna över huvud taget inte skall befatta sig med. Det är ju nödvändigt att fatta en del beslut om lagändringar, där sådana blir aktuella, och hur skulle man kunna göra det om man inte är förberedd genom en debatt och genom ställningstaganden på politiskt håll? Jag vill dessutom i detta sammanhang gärna stryka under att det inte finns någon avvikande mening mot den som företrädes av arbetstagarorganisationerna eller arbetsmarknadens parter över huvud taget. Vad de säger är emellertid att dessa frågor i första hand skall lösas på arbetsmarknaden av de parter som rör sig där. Jag tror det är viktigt att se den skillnaden och i första hand välja denna väg för att — om det inte är möjligt att komma fram enbart på den vägen — gå vidare till de politiska instanserna. Inom folkpartiet har vi redan i motionen sagt att detta i väsentlig grad är en fråga för arbetsmarknadens parter. Det överensstämmer också helt med den uppfattning som TCO och andra organisationer har uttalat, att man i första hand bör behandla frågorna av Sedan vill jag som företrädare för ett politiskt parti gärna slå fast ett par saker. En utvecklad arbetsdemokrati är för oss liberaler ett nödvändigt inslag i ett mänskligare samhälle.

Den lagstiftning vi har i dag är emellertid uppbyggd efter helt andra och mera gammalmodiga principer. I allmänhet är det hierarkiska modeller som vi återfinner bl.a. på arbetsplatserna och även i övrigt i vårt samhälle. Om vi inte skall låta lagstiftningen hindra en utveckling i arbetsdemokratisk riktning, är det nödvändigt att se över i vad mån lagstiftningen sätter käppar i hjulet för en sådan utveckling. Vidare tror jag det är meningsfullt att se hur staten själv uppträder som arbetsgivare. Beslut om en utvecklad arbetsdemokrati på statens område måste i första hand fattas just i denna församling. Jag kan som exempel nämna de frågor som tas upp under nästa punkt, nämligen 3 § i statstjänstemannalagen och 2 §& i kommunaltjänstemannalagen. Det gäller här problem som ingalunda kan lösas enbart genom några avtal på arbetsmarknaden. Herr Svensson i Eskilstuna har såvitt jag kan se lämnat kammaren. Han höll tidigare ett eldigt anförande och hetsade upp sig så att mikrofonerna vibrerade. Han talade om makten i företagen. Om jag uppfattade honom rätt var upphetsningen föranledd av att det i reservationen inte fanns någon hänvisning till ett beslut som har fattats tidigare av riksdagen. Jag tror att arbetet skulle bli ganska tungt om vi i alla utskottsutlåtanden och reservationer hänvisade till tidigare ställningstaganden och talade om att vi inte frånträtt den ståndpunkt som vi intagit en eller två månader tidigare. Dess värre har regeringspartiet i år i väsentliga frågor uttryckt en uppfattning före valet och sedan bytt uppfattning, och därför kan det ha en viss mening att gång på gång påpeka att man håller fast vid sin tidigare uppfattning, men enligt vårt sätt att arbeta är detta inte nödvändigt, utan den ställning vi har intagit står vi fast vid. Detta är därför inte någonting vi behöver diskutera i dag. Jag hoppas att herr talmannen håller mig räkning för att jag inte i dag tar upp till diskussion en fråga som riksdagen i år redan har fattat beslut om. Eftersom herr Svensson i Eskilstuna ordade en del om den rent ideologiska motiveringen och anförde funderingar över skilda åsikter på den punkten vill jag mycket kort slå fast att det säkerligen finns skillnader i synsätten. En skillnad är den att vi inom vårt parti inte har en sådan där övertro på staten som man har på socialdemokratiskt håll. Vi tror mer på den enskilda människan och den anställde som bör få vara med och ha ett inflytande, ja till och med medbestämmanderätt. Herr Svensson talade om en särskild bolagsmodell, och det kan naturligtvis vara en intressant fråga att diskutera. Men jag tror att vi skall skjuta på den diskussionen tills en utredning föreligger eller frågan står på riksdagens dagordning. Den tankegång som vi närmast har framfört och även har med i vårt partiprogram är frågan om förvaltarskapsföretag där de anställda får ett ägande i någon form. Vi anser det väsentligt att den saken prövas. Vi har i allmänhet ingenting emot att man dessutom diskuterar uppslag från andra håll som kan tas upp till prövning i större sammanhang och bli beaktade efter vad de är värda.

Det finns en reservation, nr 6, som jag finner väsentlig. Den tar upp just frågan om hur man skall gå vidare, vad som behövs för att man inte skall stanna på vägen när tänkandet har fortskridit. Det gäller frågan om en kodifiering i aktiebolagslagen av representationen i styrelserna. Vår tidigare partiledare har i sitt eget företag på ctt mycket tidigt stadium inbjudit till styrelserepresentation — med ett visst motstånd från början, men när man väl kommit in i det fungerar det tillfredsställande. Folkpartiets gruppledare i andra kammaren, herr Sven Gustafson i Göteborg, ledde ett arbete benämnt >Konkurrens och balans», som utvecklade och behandlade just dessa frågor mycket ingående. Vi finner det väsentligt att man i en utredning med parlamentariskt inslag går vidare för att finna goda lösningar och att man på ett tidigt stadium förbereder sig för de förändringar i lagstiftningen, som kan bli nödvändiga. Vi begär en ny utredning eller nya direktiv till den gamla. Av dessa alternativ är det betydligt vettigare att få en ny utredning med den parlamentariska förankring som är naturlig och självklar när det gäller en fråga av denna vikt. När det sedan har bedrivits försöks verksamhet på olika områden i denna fråga parallellt med att utredningen arbetar, finns det möjlighet att ganska snabbt med ledning av erfarenheterna från försöksverksamheten klippa till och fatta de beslut som en utredning eventuellt kan leda fram till. Den stora tjänstemannaorganisationen TCO hade under den gångna sommaren arbetsdemokratifrågorna uppe på sin krongress. Det program som där antogs överensstämmer i stora delar med den motion som i januari månad väcktes här från vår sida. Jag vill gärna hänvisa till vad dåvarande TCO-ordföranden sade i den debatt som ägde rum på TCO-s kongress, nämligen att vi måste se till att vi blir mogna för denna fråga, så att vi kan föra en debatt på alla nivåer och med arbetsgivarna. Han tillade att den även kan komma upp i andra sammanhang t.ex. i lagstiftningsarbetet. Jag tycker att just dessa uttalanden tydligt visar vart vi syftar: inte att rycka frågorna ifrån arbetsmarknadens parter utan att göra oss beredda att ta upp detta i det lagstiftningsarbete som med all säkerhet kommer att bli aktuellt i denna fråga under 1970-talet. Till sist, herr talman, en fråga om ambitioner på de områden, där man har några möjligheter att verkligen mera direkt påverka än i ett långsiktigt perspektiv. Staten har naturligtvis utomordentliga möjligheter att på alla de områden där man har ett inflytande gå före med gott exempel. Men man kan inte gärna säga, att de statliga företagen eller de statliga förvaltningarna är goda föredömen i arbetsdemokratiskt hänseende. Var och en erinrar sig då det gäller dessa frågor det synsätt som för ungefär ett år sedan framkom vid LKAB. Vi vet hur det ser ut vid många av de arbetsenheter där staten är bestämmande, och vi kommer på nästa punkt in på samma sak när 3 § i statstjänstemannalagen skall behandlas. Jag tycker i alla fall att det är nödvändigt med detta perspektiv när de här frågorna behandlas, ty det är så lätt att kritisera t.ex. enskilda företagare som inte har gått nog långt, samtidigt som man inte ser de väsentliga bristerna på just den offentliga arbetsmarknaden. Hur är det för resten i de företag där regeringspartiet på olika sätt har ctt inflytande, jag tänker på LO-ägda företag, A-pressföretag och liknande? Är arbetsdemokratin där mer utvecklad än inom andra företag? Vi har i pressen läst olika referat om hur vederbörande upplever situationen på sina arbetsplatser, och det är inte precis rekommenderande för de socialdemokratiska arbetsgivare som återfinns i dessa företag. Det är möjligt att tidningsreferaten inte alltid är helt rättvisande. Låt mig därför bara ta ett enda färskt referat som i alla fall torde vara korrekt återgivet, eftersom det återfinns i just Smålands Folkblad.

Jag har velat nämna detta därför att jag tycker att det är nödvändigt att vi allmänt från olika politiska partiers sida ser nyanserat på dessa frågor och inte bara riktar hammarslagen mot ett enda håll. Här finns mycket att göra på olika platser i arbetslivet, och här finns verkligen ett behov av att alla goda krafter hjälper till för att något skall hända. Därmed skall inte heller de politiska instanserna vara uteslutna.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på denna ganska långa debatt om ökad företagsdemokrati, och särskilt noga har jag lyssnat på vad herr Hovhammar anfört. Han framhöll själv att han i dag uppträder i denna talarstol som aktiv företagare, och det finns då anledning att något bemöta och kommentera vad han sade. Herr Hovhammar är ju inte vem som helst i detta sammanhang; han är en mycket initierad och inflytelserik ledare för en grupp medelstora och mindre företag här i landet. I den egenskapen väger naturligtvis hans ord i debatten ganska tungt. Det finns inga avstånd mellan direktionsrummet och verkstadsgolvet, sade herr Hovhammar. Ja, det skulle ju vara bra om det vore så lyckligt beställt. Men verkligheten är tyvärr en helt annan; det har vi upplevt många gånger. Många talare har också från denna plats verifierat den saken. Och om det vore så väl beställt som herr Hovhammar lade ut texten, funnes det ju ingen anledning att ha en lång debatt om denna fråga här i andra kammaren och i riksdagen över huvud taget. Då vore ju frågan mer eller mindre löst.

Så småningom fick vi dock efter utredningar klara papper på att det var ganska skralt bevänt med företagsnämndsverksamheten i just de företag som då uppträdde i dagspressen med jättelika annonser. Vi konstaterade sålunda att man i flera företag hade dåligt fungerande företagsnämnder. Ledningen för dessa företag menade att det inte fanns någon anledning att i förväg underrätta de anställda i de fall där man hade planer på att lägga ner verksamheten. En sådan företeelse är inte något bra bevis för att det inte existerar några vattentäta skott mellan direktionsrum och verkstadsgolv. Det tyder snarare på att det verkligen finns sådana vattentäta skott. Intresset för arbetsplatsdemokratin är inte på alla håll så stort som det gjorts gällande. Jag hälsar därför med stor tillfredsställelse den borgerliga omvändelsen i denna fråga. Jag inlägger däri också den förhoppningen att detta intresse inte skall falla i glömska, utan att man gemensamt med <:socialdemokraterna skall försöka klara ut dessa frågor, så att strävandena att fördjupa och förbättra företagsdemokratin verkligen kan ge några resultat. Man har ibland en känsla av att de borgerliga i detta sammanhang jagar efter kortsiktiga politiska favörer, och man kan därför anfäktas av tvivel på deras uppriktighet. Vi är emellertid nu överens om att det verkligen är angeläget att angripa dessa problem, så att det kan bli konkreta resultat av intresset härför och så att det inte bara stannar vid resonemang. Sådana har vi ingen glädje av om det inte ligger allvar bakom. Herr Wennerfors sade alldeles nyss att företagsdemokratin och företagsnämndsverksamheten tyvärr inte fungerar väl ens i de stora företagen, och det finns därför all anledning att förmoda att detta inte heller fungerar väl i de mindre och medelstora företagen. Jag medger emellertid att det finns företag, som ser seriöst på dessa spörsmål och som har en god företagsnämndsverksamhet, men de är beklagligtvis alltför få: Jag tror trots allt att det finns grund för att se optimistiskt på problemet. Vi har nämligen läst om och behandlat denna fråga i bankoutskottet och då har vi kommit fram till att samtliga arbetstagarorganisationer, och även arbetsgivarnas organisationer, är helt inställda på att man nu verkligen skall fortsätta att resonera sig fram till hur man bäst skall lösa problemen. Det finns väl tyvärr stora möjligheter att man inte kan få till stånd en riktigt bra lösning, men vi väntar på att förslag skall läggas fram. Om lämpliga förslag inte kan läggas fram får vi här i riksdagen säkerligen höra av arbetstagarnas organisationer på så sätt att de kommer att begära en lagstiftning. Då kommer det att finnas anledning att ta upp dessa frågor på fullt allvar. Jag har med stort intresse lyssnat till fru Nettelbrandts anförande, i vilket hon mycket livfullt har beskrivit folkpartiets långa kamp för en förbättrad företagsdemokrati eller — som hon nu uttrycker det — arbetsplatsdemokrati. Det är märkligt att postgången mellan företagarvärlden och folkpartiet är så kärv. Folkpartiet och företagarvärlden har ju under många år haft goda förbindelser med varandra. I vart fall har företagarna i stor utsträckning givit folkpartiet — och även moderata samlingspartiet — ekonomiskt stöd. Då skulle man kunna anta att postgången tillbaka vore så bra att folkpartiet skulle kunna påverka företagarvärlden att, mer än som hittills skett, intressera sig för dessa frågor. Tydligen är det emellertid inte så lätt att få kommunikationerna att fungera på rätt sätt. har talat mycket om 8 32. Det finns väl en allmän önskan att man så snart som möjligt skall kunna få fram någonting annat. Men vi måste ändå förstå att det inte är så enkelt. Den som har haft privilegiet att under många år jobba hos ett företag — på verkstadsgolvet, som det heter — vet hur besvärligt det kan vara att klara dessa problem. Här måste till några andra regler — det håller jag med herr Wennerfors om. Jag förmodar att de överläggningar, som nu pågår mellan LO, SAF och flera andra organisationer, verkligen leder till att 8 32 kan ersättas med något annat instrument, som gör att dessa problem kan lösas på ett bättre sätt än hittills. Det finns således ingen anledning att göra annat än avvakta tills vidare. Men om det skulle bli nödvändigt med lagstiftning, torde ingen sväva på målet; det kanske blir nödvändigt så småningom.

Herr talman! Till herr Franzén i Motala vill jag säga att avståndet mellan direktionsrummet och verkstadsgolvet är betydligt kortare i ett mindre eller medelstort företag än det är exempelvis i ett stort statligt företag. Jag har sagt detta tidigare och jag vågar fortfarande påstå det. Men även i de mindre och medelstora företagen finns det mycket mer att göra. De motioner som i dag diskuterats syftar till en hel del åtgärder som ännu inte är vidtagna men som vi hoppas kan bli vidtagna inom en snar framtid. Herr Franzén tog också upp den mycket förkättrade företagaraktivitet, som Svenska företagares riksförbund, vars ordförande jag är, genomförde för några månader sedan. Vi gick fram med en annonskampanj under bl.a. mottot »Tacka också företagaren för ditt välstånd». En annan devis var »I dag anställd, i morgon friställd». Dessa annonser bekostades av våra många tusen medlemmar genom smärre bidrag. Tack vare dessa insatser kunde vi genomföra denna aktivitet. Här var det alltså inte några stora företag eller borgerliga politiska partier som låg bakom kampanjen. Resonemang i den riktningen vill vi på det bestämdaste tillbakavisa. Den organisation det gäller är icke partipolitisk. Den är en näringspolitisk rörelse och partipolitiskt obunden. Industriminister Wickman var nere i Lagan i Småland hos de småföretagare som till en del låg bakom den nämnda aktiviteten. Herr Wickman kunde då konstatera att företagen var väl skötta och att ett bra samarbete rådde mellan dem och de anställda. Problemen var inte så stora där nere. Däremot tyckte inte herr Wickman om företagarnas inställning till politis ka ting. Han tyckte att de kunde sköta sina företag betydligt bättre än de kunde tala politik. Politik begrep de ganska dåligt, enligt vad herr Wickman uttalade. För min del anser jag att även företagarna bör ta del av samhällspolitiska problem. De får inte utgöra en grupp som ställer sig vid sidan om, utan även företagarna har ett stort ansvar i samhället. även om antalet företagare i denna kammare tyvärr inte är så stort, noterar jag med tillfredsställelse, herr talman, att allt flera företagare ger sig in i de aktuella samhällspolitiska debatterna.

Herr talman! Herr Franzén gjorde, som man har för ovana att göra från socialdemokratiskt håll i vissa diskussio ner, buntade ihop samtliga oppositionspartier, kallade dem för borgerliga och talade om den borgerliga omvändelsen i detta sammanhang. Jag vill då bara påpeka att folkpartiet sedan flera decennier tillbaka har arbetat med dessa frågor och att det förslag som föreligger till behandling i dag är fullt i linje med det arbetet. En omvändelse kan måhända anses vara mera önskvärd för dem som tillhör utskottsmajoriteten, eftersom de inte kunnat gå med på de följdriktiga och rimliga krav som nu reservationsvis framförts på basis av motionerna I: 21 och II: 25. Jag skall inte kräva någon sådan omvändelse, men jag tycker att jag som representant för dem som står bakom dessa synpunkter har anledning att påtala denna hopbuntning, som är så vanlig när man tar till litet svepande gester från det håll som herr Franzén i Motala företräder.

Herr talman! Herr Hovhammar ändrade sig litet och menade att det är fullt riktigt att företagarna kastar sig in i den politiska debatten kring den felaktiga ekonomiska politik som förs av den socialdemokratiska regeringen. Jag har inte påstått att de inte skulle få göra det, men det är inte den frågan vi resonerar om. I dag diskuterar vi företagsdemokrati och inte den ekonomiska politiken. Den får vi ta upp när vi har en debatt i det ämnet. Vad jag har reagerat mot är att de företagare, som herr Hovhammar representerar och talar så väl om när de påstår att det inte finns något avstånd mellan direktionsrum och verkstadsgolv, ändå inte går ned på verkstadsgolvet och talar om för gubbarna att nu måste företaget slå igen, eftersom den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik är så dålig. Det är där det brister i sambandet mellan företagsledning och anställda. Företagarna får gärna anse att regeringens ekonomiska po litik är tokig — det är deras ensak — men då skall de tala om det för de anställda och inte bara låta dessa läsa det i stora annonser i dagspressen, som etter vad det påstås i debatten kostar bortåt en miljon kronor. Den summan har småföretagarna plockat ihop av sina surt förvärvade slantar, säger herr Hovhammar. Om de kan kosta på sig en miljon kronor för en annonskampanj mot regeringspartiet kunde de väl också kosta på sig att tala om för »gubbarna» att de blir arbetslösa om några dagar. Det hade varit bättre om de fått det beskedet av företagsledningen än att de som nu fick läsa om det i tidningarna. Det är, menar jag, inget bra bevis på att man har ett fint fungerande företagsnämndsväsen inom dessa företag. Att det inte är bra torde vara uppenbart. Herr Hyltander säger att tiden nu är inne för socialdemokraterna att byta fot och börja jobba för företagsdemokrati. Vi behöver inte byta åsikter, herr Hyltander, vi har i många år arbetat för att åstadkomma företagsdemokrati. Men vi har inte mötts av någon förståelse. Det är orätt att gå emot arbetsmarknadens organisationer när de har kommit så långt med sitt arbete på detta område. Om de inte kan uppnå något resultat kommer de att tala om hur de vill ha det i fortsättningen.

Herr talman! Jag har mig veterligt inte talat om socialdemokraternas fötter — att byta fot — som herr Franzén i Motala ville göra gällande — ni får stå på vilka fötter ni vill. Jag reagerade mot att han påstod att folkpartiet hade gjort en omvändelse i denna fråga och påvisade att vårt handlande i syfte att förbättra arbetsdemokratin under flera decennier har varit konsekvent och progressivt.
Herr talman! Det lönar sig inte att diskutera denna fråga så värst länge till. Herr Hovhammar är ju, som jag sade, inte representativ för en verkligt stor organisation, men han representerar ändå en organisation av medelstora företag. Därför är det mycket möjligt att det kanske inom hans gebit inte rörde sig om mer än något hundratusental kronor. Men det var inte bara företag anknutna till det förbund som han basar för som deltog i den annonskampanjen. Det fanns tyvärr alltför många företag som på detta sätt försökte sprida upplysning bland svenska folket, och det är inte bra. Jag behöver inte ta uppmaningen ad notam att gå ut och besöka småföretag, eftersom jag har sysslat med facklig verksamhet i så många år. I min hembygd har jag besökt varenda litet företag, och det är inte alltid väl beställt. Det torde vara uppenbart, men det kan ha många olika orsaker. Vi måste försöka skola såväl våra egna medlemmar som företagarna, det kan vi ändå vara överens om. Det är möjligt att vi nu kommer fram till en uppgörelse som bevisar det och att vi kan flytta fram positionerna undan för undan. Jag vill fortfarande slå fast att när oppositionen försöker påstå att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen inte skulle vara intresserade av företagsdemokrati är detta totalt oriktigt.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Hovhammar blir mera hovsam ju längre debatten lider. När jag begärde ordet gjorde jag samma reflexion som herr Franzén i Motala på herr Hovhammars första inlägg. Jag tror att herr Hovhammar tecknat en något felaktig bild av förhållandena vid de små och medelstora företagen. Efter några dagars studiebesök vid småländska privatföretag, bl.a. herr Hovhammars eget företag, fick jag en helt annan bild av hur företagsdemokrati fungerar än den som herr Hovhammar tecknat här i dag. Vid upprepade samtal med de anställda fick jag en klar uppfattning om att företagsdemokratin inte var speciellt fördjupad i dessa små och medelstora företag. Jag är således inte lika övertygad som herr Hovhammar om att företagsnämnderna fungerar så perfekt som han gjorde gällande här i dag. Man får oftast en bättre bild av det faktiska läget när man kommer till tals med de anställda på verkstadsgolvet än när man konfronteras med företagets ägare. Det är en erfarenhet som vi ofta gjort. Jag tror inte att det är så väl beställt med den privata företagsnämndsverksamheten som man här velat göra gällande från borgerligt håll. I herr Hovhammars inlägg har bl.a. herr Wennerfors instämt. Jag tror att det finns många brister att påtala. Om man kommer till tals med de anställda i de småländska företagen skall man nog finna att de är villiga att varifiera vad jag säger här men icke vad herr Hovhammar sagt från samma talarstol.

Herr talman! Fru Nettelbrandt tyckte att det var skralt beställt med företagsdemokratin i de statliga företagen. Jag vill hålla med henne om att det är skralt beställt; vi har långt ifrån uppnått det mål vi ställt upp och den ambitionsnivå vi har beträffande företagsdemokratin. Men då detta sägs tror jag att det verkar som en bumerang på de privatägda företagen. En del väsentliga saker i detta sammanhang kommer vi nämligen inte ifrån. Vi var sålunda inom den statliga sektorn trots allt först med företagsnämnder. Vi har där för länge sedan uppfyllt någonting somå står som ett önskemål i folkpartiets prögram; vi har styrelserepresentation för de fackliga organisationerna i de flesta statliga företagen, och det har vi haft länge. Under den tid som Statsföretag funnits har man tagit ett steg till; i många företag har det förutom fackförbundsrepresentationen i styrelsen införts direkirepresentation vid bolagsstämmorna från verkstadsgolvet och kontorsgolvet. I NJA, som vi i andra sammanhang talat om i riksdagen — det är ett välbekant företag — har man, t.o.m. inom den grupp som arbetar med investeringsutveckling och investeringsplanläggning, en representation för arbetstagarna. ' : Jag skall omedelbart slå fast att de är riktigt, som det har sagts, att det på eit sätt är svårare med företagsdemokrati ju större ett företag blir. Det är en naturlig sak att avståndet mellan företagsledningen och de anställda växer både med företagets yta och an talet anställda i företaget. Med den ambitionsnivå vi har tar det tid att i just de stora företagen finna en organisationsform som kan ge oss den grad av företagsdemokrati som vi önskar. Men alla vet ju att man i det stora företaget LKAB i mycket stor utsträckning har inlett ett samrådsförfarande som syftar till att tillgodose högt ställda krav. Bland de statliga affärsdrivande verken har t.ex. Vattenfall byggt upp en organisation med en särskild ombudsman som skall handlägga de företagsdemokratiska problemen. Även vid televerkets verkstäder pågår en utveckling på det företagsdemokratiska området. Jag har förhoppningar om att vi skall komma vidare på denna väg. Jag tror att de statliga företagen även i detta fall kommer att vara ledande.